Fru talman! Leif Pettersson har frågat infrastrukturministern hur hon ser på möjligheterna för kontrollbesiktning av tunga fordon efter att två tredjedelar av Bilprovningens besiktningsstationer sålts. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Det nuvarande regelverket som styr fordonsbesiktningen innebär att ett företag vid ansökan om ackreditering för att bedriva fordonsbesiktningsverksamhet väljer att antingen ansöka om att få besiktiga endast lätta fordon eller både lätta och tunga fordon. En ny aktör har därmed möjlighet att välja bort tunga fordon, till exempel på grund av de höga investeringskostnader som krävs för besiktningsbanor för dessa fordon. I de två grupperingar av stationer som Bilprovningen avser att sälja ingår stationer där investeringar i banor för tunga fordon redan är gjorda. Det skulle därför vara ekonomiskt olönsamt för köparna att lägga ned denna verksamhet. Med utgångspunkt från att köparna har ett vinstintresse bör därför marknadens nuvarande utbud vad gäller besiktningsmöjligheter för tunga fordon kvarstå eller, om något, förbättras till följd av försäljningarna.

Fru talman! Det är uppenbart att jag och Leif Pettersson gör olika bedömningar av vad som kommer att hända med bilprovningen vid en försäljning. Vår bedömning, som är grundad på djupanalyser av branschen, är att de investeringar som är gjorda i de stationer där det är möjligt att besiktiga tunga fordon är så kraftiga att det vore mycket ekonomiskt olönsamt att lägga ned denna verksamhet. Därmed har köparen ett intresse av att även besiktiga tunga fordon. Här kan man förstås tro olika om utvecklingen. Jag tror en sak, och jag vill påstå att det är grundat på en god analys, och Leif Pettersson tror något annat. När jag läser Leif Petterssons insändare i Norrbottenskuriren där det står att för Norrbottens del innebär det att inga tunga fordon kommer att besiktigas i Luleå, Boden, Piteå, Kalix och Kiruna ser jag en väldigt bestämd och tydlig uppfattning om vad som kommer att ske. Jag har en helt annan uppfattning. När jag läser den formulering som Leif Pettersson har i sin artikel i Norrbottenskuriren förstår jag att folk kommer att bli oroliga. Bedömningen är att det i upptagningsområden med mindre än 10 000 personbilar inte finns utrymme för mer än en besiktningsstation. Det finns i dagsläget 17 sådana stationer bland dem som Bilprovningen planerar att sälja. Om det visar sig att det skulle bli en prishöjning finns det en möjlighet att besiktiga sitt fordon på andra ställen i landet, till exempel där man arbetar eller har privata ärenden. Det är förstås också så att en prishöjning skulle riskera varumärket och renomméet för den som försöker utnyttja en sådan position. Det är vår uppfattning att detta inte är troligt, utan vår uppfattning är tvärtom att service och tillgänglighetsgrad kommer att öka med det förslag som finns i dag.

Fru talman! Vi har ofta kopplingar till Finland. Jag tänkte ta upp det i detta lilla inpass, men låt mig börja med transportsäkerheten. Vi är förstås överens med Leif Pettersson om att den är överstående allt annat och alltid ska tas på största allvar. Detta har, enligt min uppfattning, inte med den här frågan att göra, utan detta ska skötas genom att vi har en god tillgänglighet till besiktningsstationer, professionell och väl utbildad personal och straff som står i proportion till om man inte sköter sig. Det är viktigt inte bara för yrkestrafiken utan också för all annan trafik. I Finland hade man en annan modell. Där krävde man vid nyetablering att det också skulle finnas en besiktningsstation för tunga fordon inom 15 kilometer. Detta ledde till en kraftig kostnadsökning i Finland. Det är därför vi har valt en annan modell för att göra den här utförsäljningen i Sverige. De stationer som säljs här har mycket stora investeringar nedlagda i besiktningsmöjligheten för tunga fordon. Därför är det en mycket märklig och olönsam strategi att lägga ned dessa när det är så mycket investeringar nedplöjda i dem. Även om jag kan hålla med Leif Pettersson om att investeringsbehov även finns i framtiden är en stor kostnad redan tagen när de här stationerna redan finns. Dessutom står tunga fordon inte stilla, utan de används för transporter. Jag trodde att vi var överens om att i Norrbotten är tio mil inte någon jättelång sträcka. Stockholmare tycker att det är långt, men i Norrbotten är det inte så farligt långt. Om man inte har möjlighet att göra kontrollbesiktning på ort och ställe är det möjligt när man är på annan ort, antingen privat eller i arbete, att göra en kontrollbesiktning där om priserna kommer att höjas. Därför är det en hämmande effekt på priserna i Norrbotten såväl som på andra ställen i Sverige.

Fru talman! Jag och Leif Pettersson debatterade den här frågan för några veckor sedan. Vad jag förstår har det inte kommit några nya argument till debatten, så vi gör samma sak en gång till. Det kanske är bra i någon mening, vad vet jag. Min bedömning är att Bilprovningen i dag fungerar i huvudsak väl. Det beror i första hand på att det fattades ett beslut för ett antal år sedan att det skulle ske en delförsäljning av Svensk Bilprovning. När det beslutet kom uppstod en serviceökning inom Bilprovningen. Det fanns plötsligt drive-in-möjligheter, det blev kvällsöppet och så vidare. Det verkar som att statliga bolag precis som andra bolag behöver lite press på sig i form av konkurrens för att upprätthålla servicenivån till konsumenterna. Det är bra att Bilprovningen har gjort det under de senaste åren, men det är min övertygelse att om man skulle gå tillbaka till det gamla systemet och ha bara en aktör utan konkurrens över huvud taget skulle servicegraden att gå ned och tillgängligheten för medborgarna bli sämre. Därför är det bra med en delförsäljning av Svensk Bilprovning. Då ökar konkurrensen och vi får en högre tillgänglighet. Min bedömning är tvärt emot Leif Petterssons att det även i Norrland kommer att vara möjligt att göra besiktningar av tunga fordon i och med att en stor del av investeringskostnaden redan är tagen. Jag håller med om att det även krävs investeringar i framtiden, men min bedömning är att det vore ekonomiskt vansinne att lägga ned de maskiner som i dag redan är uppbyggda.